Herr talman! Jens Holm har frågat mig när jag kommer att inrätta 3R-centret, hur verksamheten avses att finansieras och om jag kommer att verka för att en handlingsplan för att minska antalet djur i djurförsök antas.Mycket arbete pågår, inte minst på EU-nivå, för att finna alternativ till djurförsök. Ett exempel är det framgångsrika samarbete som kommissionen inledde för nära tio år sedan med ett antal industrisektorer. Utöver detta har stora summor satsats för utveckling av alternativa metoder inom EU:s ramprogram.Utvecklingen går framåt, men fortfarande är djurförsök en förutsättning för till exempel utveckling av nya läkemedel. Regelverket kring djurförsök är dock restriktivt, och ska så vara. Exempelvis måste djurförsöken vara godkända av en djurförsöksetisk nämnd.Regeringen har nyligen beslutat att ge Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Jordbruksverket ska nu samla den kompetens som finns i landet och tillsammans med dessa aktörer finna formerna för hur det framtida arbetet ska organiseras på bästa sätt. Jag vill att 3R-centret utvecklas till en naturlig samlingspunkt för olika intressenter och att det ska verka inom en rad olika områden.Om ett år kommer Jordbruksverket att redovisa resultatet av arbetet. Jag tycker att det är viktigt att uppdraget bedrivs med noggrannhet och i samråd med de många intressenter som finns.

En sifferexercis som enbart betraktar de absoluta talen ter sig tämligen meningslös. Det är en mängd faktorer som avgör hur många försöksdjur som används. Användningen är starkt kopplad till den forskning som bedrivs i landet och hur stora resurser som ställs till förfogande inom de olika forskningsområdena. Det är väl känt att antalet djurförsök har varit förhållandevis konstant sedan början av 1990-talet trots att resurserna till forskningen har ökat. Den svenska försöksdjursstatistiken kan vara svåröverskådlig och är inte så lätt att jämföra med andra länders. Den svenska definitionen av djurförsök är mer omfattande än den som gäller inom EU. Dessutom innehåller den svenska statistiken, till skillnad från i andra länder, uppgifter om hur många fiskar som ingått i så kallade provfisken, vilka bland annat syftar till att kunna fastställa fiskekvoter. År 2012 användes totalt 5,3 miljoner försöksdjur i Sverige. Året innan var siffran 8,5 miljoner. Förklaringen bakom denna dramatiska nedgång är huvudsakligen just en minskning av provfisket.Jag skulle vilja föreslå att vi nu fortsätter arbeta tillsammans för att varje försöksdjur som används ska ha ett starkt skydd som minimerar dess lidande och för att försöken ska planeras så att maximal information kan fås ut av så få djur som möjligt. Vidare behöver fler metoder som gör försöksdjur överflödiga utvecklas och tas i bruk. Jag är övertygad om att det kompetenscentrum för 3R-frågor som nu etableras i hög grad kommer att bidra till detta.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tycker att det är bra att vi har en debatt om djur i djurförsök. Det är inte så ofta vi debatterar djur i politiska sammanhang. Men självklart är behandlingen av djur en politisk fråga, inte minst när djur plågas och dödas i djurförsök. Det handlar om ett politiskt ansvar. Så många som ungefär en halv miljon djur utnyttjas och dödas varje år i djurförsök. Lägger vi till fiskarna är det mer än fem miljoner djur som utnyttjas i djurförsök i Sverige. Då vet vi att det är en verksamhet som bedrivs i väldigt stor skala. Vi måste göra allt vi kan för att minska detta lidande och minimera antalet djur i djurförsök. Det verkar jag och Sven-Erik vara relativt överens om.Vi har genom EU:s direktiv om djurförsök åtagit oss att verka för att alla djur som används i djurförsök ska ersättas med alternativa metoder. Det står i skäl 10 i det direktivet. Våra egna föreskrifter om djurförsök tar numera avstamp i de tre r:en - i översättning: att ersätta, begränsa och förfina djurförsök. Det här ska vara ledstjärnan hela tiden när man bedriver forskning och annan verksamhet.Därför tycker jag att det är bra att regeringen har bestämt att det ska inrättas ett kompetenscenter för 3R, det vill säga att ersätta, begränsa och förfina djurförsök. Men jag ställer mig frågande till varför man aviserar att Jordbruksverket ska vara huvudman. Jordbruksverket har en myndighetsutövande roll. Men om man ska vara huvudman för ett djurförsökscenter ska man på samma gång vara rådgivande. Man ska alltså både kontrollera och ge råd. Vi har annars ett institut i Sverige som heter Nationellt centrum för djurvälfärd. Dess uppgift är just att driva på och ge råd för djurskyddsfrågor. Vore det inte då, Sven-Erik, bättre att man lade det här 3R-centret för djurförsök under Nationellt centrum för djurvälfärd?Jag undrar också när detta 3R-center ska komma på plats. Min förhoppning när vi röstade om det här i riksdagen tidigare i år var att det skulle komma på plats nästa år. Nu åläggs bara Jordbruksverket att rapportera tillbaka till regeringen i december nästa år. Det sägs ingenting om när 3R-centret ska inrättas. Det skulle jag vilja veta, Sven-Erik. När kommer det att inrättas?Vi vet också att Jordbruksverket i dag har en väldigt skral budget. Om man inte skjuter till extra medel är jag rädd för att det inte blir något 3R-center alls eller att det blir ett undermåligt center för djurförsök. Det var därför vi i Vänsterpartiet motionerade om mer pengar till detta när frågan var uppe.Det behövs en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök. Sven-Erik säger att vi har en strikt lagstiftning på det här området, men hur många ansökningar om djurförsök är det egentligen som avslås vid de djurförsöksetiska nämnderna? Långt mindre än 1 procent av alla ansökningar avslås.

Herr talman! Jag håller med Jens Holm om att det är viktigt att vi har en politisk debatt kring de här frågorna och är glad att Jens Holm ställt en interpellation om detta. Djurförsök är en mycket komplicerad fråga som många gånger kan innebära att svåra etiska avvägningar behöver göras.Jens Holm undrar varför det här inte skulle finnas på Nationellt centrum för djurvälfärd. Jordbruksverket, Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU och Vetenskapsrådet gjorde en utredning gemensamt och föreslog att det här skulle läggas på Jordbruksverket. Även Nationellt centrum för djurvälfärd står alltså för den synpunkten. Det har att göra med att detta center kommer att få en förvaltningsmyndighetskaraktär. Därför vill man inte lägga det på ett universitet. Det finns alltså en tydlig motivering från dem som varit med i utredningen.När ska det då komma igång? En utredning ska göras under 2015. Jag utgår från att det kommer igång så fort den utredningen är klar - senast 2016. Jag kan inte se att det ska behöva bli några längre fördröjningar än så.
Herr talman! Jag tackar för svaren från landsbygdsministern.Jag skulle vilja prata om hur vi ser på djurförsök och hur vi kan verka för att antalet djur i djurförsök minskar. Nu ska vi få ett center för 3R och djurförsök på plats. Ministern sa i sitt interpellationssvar att vi ska arbeta tillsammans för att minska djurförsöken och driva på de här frågorna. Då förstår inte jag varför vi inte skulle kunna ha en handlingsplan för att minska antalet djur i djurförsök. Det vore den logiska förlängningen.En viktig komponent i det här är förstås att målmedvetet satsa på alternativen till djurförsök. Jag kommer inte ihåg på rak arm hur mycket pengar vi i år anslår till forskning överlag, men det är hundratals miljoner kronor varje år - man får nog säga miljarder - som vi anslår till olika former av forskningsbidrag. Hur mycket anslår regeringen då till stöd för alternativ till djurförsök? Jo, 13 miljoner kronor. De här proportionerna tycker jag är ganska viktiga. Det handlar om miljarder kronor till forskningen överlag, och det är väldigt viktiga summor. Men det anslås förhållandevis små resurser för att hitta alternativen till djurförsök.Med en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök ser jag det som en logisk konsekvens att vi skulle satsa mer pengar på alternativen. Vi skulle också noggrannare kunna följa upp detta, ungefär som vi gör i klimatarbetet, där vi har målsättningar för hur mycket utsläppen ska minska. Då skulle vi också kunna få målsättningar om hur mycket antalet djur i djurförsök ska minska. Jag tycker inte alls, Sven-Erik, att det handlar om någon sifferexercis, som du sade i interpellationssvaret. Det här handlar om djur och deras lidande, som vi ska minimera. Med en handlingsplan ingår självklart inte bara antalet djur som används i djurförsök, utan vi måste också se till djurens lidande. Där tror jag finns väldigt mycket att göra för att understödja de djurförsöksetiska nämnderna så att de får bättre resurser att granska de ansökningar som kommer in och kan säga nej till ansökningar som utsätter djur för ett väldigt stort lidande. Som jag sa tidigare handlar det om mindre än 1 procent av alla ansökningar om djurförsök i Sverige. Det handlar bara om promille av alla ansökningar som avslås i de djurförsöksetiska nämnderna. Här tror jag finns väldigt mycket att göra.När det gäller var 3R-centret ska ligga någonstans tror jag fortfarande att det är olyckligt om vi lägger det under Jordbruksverket. På sikt tycker jag att det absolut bästa vore om vi hade en separat myndighet för djurskydd. Det hade den tidigare socialdemokratiska regeringen. Med en separat myndighet eller åtminstone en ombudsman för djur, en DjurO, skulle vi få en oberoende part som skulle kunna driva på i de här frågorna. Då skulle 3R-centret kunna sortera därunder. Fram till dess borde det nationella centret för djurvälfärd vara det mest lämpliga.
Herr talman! Jag håller med om att det är få ärenden som avslås, 1-2 procent. Det finns många olika faktorer till varför det är så. En är att de som bedriver försöken har tagit väldigt stor etisk hänsyn och blir allt bättre med tiden. Men det handlar också om att de ansökningar som kommer in förändras över tid innan projektet definitivt beslutats. Det finns många olika faktorer. Om man tittar på enigheten är den oftast väldigt stor. Man är eniga i upp till 85 procent av besluten. Det finns givetvis de som i vissa fall har avvikande synpunkter. Det finns flera faktorer som påverkar varför det är ett så pass lågt antal som avslås.Finansieringen har varierat väldigt mycket över tid. När det gäller svensk finansiering handlar det om någon enstaka miljon till 15-20 miljoner och nu 13 miljoner. Sedan har EU satsat väldigt stora pengar på detta. Över 20 års tid har man satsat över 200 miljoner euro, alltså ungefär 2 miljarder svenska kronor. Det är inte så att man inte har satsat på det.Jag bedömer att det inte är meningsfullt att sätta mål som tar sikte på antal djur i sig. Man måste ta hänsyn till många andra faktorer. Det handlar om tillgängliga resurser för forskning, som ett exempel. Samhällets behov av kunskap för att utveckla läkemedel och behandlingsmetoder är ett annat.Djurskyddsmyndigheten utarbetade på sin tid en handlingsplan för att begränsa försöken. Planen bestod av fyra delar. Det var forskningsstöd inom 3R-området, etisk prövning av djurförsök, informationsföreskrifter och en handlingsplan som består av olika insatser som tillsammans verkade för att begränsa antalet djurförsök. Jag bedömer det som ytterst relevant att man hanterar det på det sättet.
Det är delvis som Sven-Erik säger att en del av ansökningarna korrigeras och förfinas lite grann. Man gör ändringar. Det kan jag hålla med om. Man ska också komma ihåg att det bara är forskarna, ansökarna själva, som kan överklaga besluten. De andra ledamöterna i nämnderna kan inte överklaga.Här finns ett väldigt viktigt arbete att göra. Ett 3R-center skulle inte direkt vara ett resurscenter för de sju djurförsöksetiska nämnderna utan ett mer generellt center. Det är ett medskick från min sida att de djurförsöksetiska nämnderna måste få mer resurser och kunna jobba mer idogt.Som jag inledde med att säga i debatten är hur vi behandlar djuren en politisk fråga. Jag är djupt oroad över onsdagens omröstning då de borgerliga partiernas budget gick igenom tillsammans med SD. Vi vet att det kommer att innebära stora neddragningar på välfärdsområdet. Det blir ingen höjd a-kassa, inga miljöinvesteringar och sådant. Det är många sådana saker som uteblir.Men det riskerar också att drabba djuren. Jag ser inte ett enda konkret förslag för hur djuren ska få det bättre i den budgetmotion som nu har gått igenom. Därför blir detta nu en valfråga. Valet den 22 mars handlar även om djuren. Där finns det tydliga alternativ. Det hoppas jag att alla som lyssnar på den här debatten noterar.

Herr talman!

Praxis kommer att öka när man gör prövningar för att hitta en form för detta.I den interpellation som Jens Holm har ställt påminner han om riksdagsbeslutet som fattades i februari. I detta beslut ställde sig riksdagen bakom bedömningen att ett kompetenscentrum för 3R bör inrättas hos Jordbruksverket. Det var en enig riksdag som hade den synen. Som skäl för detta angavs i propositionen att behovet att utveckla och samordna arbete med 3R-frågor är angeläget och att Jordbruksverket bör ges i uppdrag att inleda bildandet. Det är den processen vi nu är inne i. Som jag sade tidigare utgår jag från att så fort som det är klart utrett ska det sättas igång. Jag kan inte se annat än att det måste vara igång 2016. Det finns ett stort intresse för dessa frågor. Jag ser med tillförsikt på det. Det är mycket glädjande och lovar gott för framtiden. Jag tackar Jens Holm för en bra debatt.